Fru talman! Fru Theorin har ju här haft en ganska bred redovisning och föredragning av dels lagens innehåll och dels hur de utredningar som pågår är planerade och hur de som nu är färdiga har arbetat. Jag har ingenting att invända mot vad hon har sagt om detta. Däremot vill jag framhålla att det i dessa sammanhang är en intressant och spridd missuppfattning att det skulle vara väldigt käckt att i alla lägen kunna kräva bevis för frånvaron av skada, farlighet och allt ont. Det är en högt ställd ambition. Jag har tillåtit mig att försöka vara mer realistisk och menar att om man i ett lagförslag ger medborgarna den föreställningen att en sådan bevisföring skulle vara möjlig, så har man vilselett människorna. Det är i den ambitionen som jag här har valt att ta den ställningen att man på vetenskapens nu kända grunder skall belysa och visa en varas ofarlighet i miljön. Det finner fru Theorin särskilt intressant, och det må hon göra. För min del är det inte mer intressant än att jag har tillåtit mig att följa den helt enhälliga miljökontrollutredningen, där så pass erfarna och kloka herrar som ordföranden Ekström och herr Henningsson, båda inte helt främmande för miljövårdsfrågor, har tagit samma ställning som jag gjort. Om någon mer har gjort det, får väl fru Theorin bedöma intresset därav.
Fru talman! Det var med intresse jag lyssnade till fru Theorin. I en passus av sitt anförande sade hon att det föreliggande lagförslaget var ”en betydande del av den socialdemokratiska miljöpolitiken”. Sveriges riksdag känner sig givetvis mycket hedrad av att på det här viset få delta i utformningen av den socialdemokratiska miljöpolitiken. Jag vill bara säga att det har varit en utredning där samtliga demokratiska partier varit företrädda. Visserligen är det väl hedervärt att stå för föräldraskapet, men detta är kanske litet delat. När det gäller fru Theorins argumentering i fråga om reservationen 1, där hon försöker göra moderata samlingspartiet och centerpartiet till något slags intresseorgan för Kemikontoret, så tycker jag ändå att det är att dra ner en seriös debatt till det partipolitiska planet på ett sätt som vi inte skulle behöva göra så här långt före den verkliga valrörelsen. Jag kan i stort sett instämma i vad herr Larsson i Borrby har sagt. Fru Theorin försöker göra det här till en fråga om effektiviteten i den föreslagna lagstiftningen. Det är ju inte alls detta det gäller. Det är, som jag sade i mitt anförande, en ramlagstiftning som ställer utomordentliga krav på tillsynsmyndigheten, och då bör man ha realistiska skrivningar. Detta att man kan belysa huruvida en vara är miljöfarlig eller ej är en fråga om vad man lägger in i begreppet. Jag lägger in en väldigt hög ambition i detta begrepp. Man kan bevisa en varas miljöofarlighet på sannolika grunder — man kan ju aldrig vara riktigt säker. Sedan är det som herr Larsson i Borrby sade inte bara moderater och centerpartister som företräder näringslivets intressen här, utan det är också mycket prominenta socialdemokrater.

Fru talman! Jag vet inte, herr. Larsson i Borrby, om man kan beteckna departementschefens proposition som en käck ambition. Jag är inte benägen att göra det, och jag är inte heller benägen att klassificera jordbruksministern som inte sakkunnig i de här frågorna, när han lägger fram ett förslag. Vad man lagt in i departementschefens anförande är att det skall åligga en producent att beakta misstanken och bevisa att misstanken är oberättigad — i annat fall får han finna sig i att myndigheten behandlar varan som hälsooch miljöfarlig. Det sägs också mycket klart i departementschefens uttalande att den osäkerhet som i ett sådant fall kan råda rörande ett ämnes farlighet går inte ut över allmänheten utan drabbar den som vill marknadsföra varan i fråga. Det är inte utan anledning som Kemikontoret har begärt företräde inför jordbruksutskottet, då man har ansett att det varit omöjligt att nå upp till de ambitioner som den socialdemokratiske jordbruksministern vill lägga på producenterna. Det är alltså inte utan skäl som man har velat uppmana jordbruksutskottet att använda ordet ”belysa”, precis som herrar Larsson i Borrby och Krönmark har gjort här. Det finns naturligtvis skäl, herr Krönmark, att som jag gjorde tala om en socialdemokratisk miljöpolitik. Visst är det en parlamentarisk utred ning som har arbetat, men den har föregåtts av direktiv, skrivna av en. socialdemokratisk jordbruksminister, som i sin tur har ett socialdemokratiskt miljövårdsprogram, antaget av en partikongress, bakom sig. Det finns alltså anledning att säga att det här är ett socialdemokratiskt miljöförslag som ingår i de övriga miljöförslag som har lagts fram av en socialdemokratisk regering. Jag vet inte om vi har samma uppfattning om på vilket plan man driver partipolitik. För mig är inte partipolitik något som drivs på särskilt låg nivå. Jag tycker det är rimligt att man redovisar vilka ståndpunkter man har inför väljarna och vilka intressen man företräder. Det innebär alltså inte för mig att man drar ner frågan på ett partipolitiskt plan, när man klarlägger att här finns det meningskiljaktigheter mellan å ena sidan majoriteten i utskottet och å andra sidan centerpartisterna och moderaterna som i detta fall har använt exakt samma ordalag som Kemikontoret inför utskottet har använt.
Fru talman! Jag vill säga några ord bara för att kammaren inte skall få en totalt felaktig bild av Kemikontorets uppvaktning inför jordbruksutskottet. Kammaren skulle ju kunna tro att detta var en ren påtryckning från näringslivets sida, men så var det inte. Det var inte bara herrar från Kemikontoret, utan de hade faktiskt med sig vetenskapsmän utan direkt anknytning till näringslivet, och dessa ansåg utifrån sina vetenskapliga synpunkter att jordbruksministerns skrivning inte var logisk. Därför ville de ha en ändring. Det är således att göra det litet för enkelt för sig, fru Theorin, att försöka bunta in denna fråga i något slags näringslivsintresse. Det hela är betydligt mera komplicerat än så.

Jag vill protestera mot det, ty det är inte under de förutsättningarna jag arbetar politiskt. Och jag tror faktiskt inte heller att Ingemund Bengtsson uppfattar saken på det sättet. I så fall skulle jag känna honom dåligt.
Fru talman! Fru Theorin säger att hon inte vill bedöma departmentschefens ambition som käck, men då vill jag säga att redan i mitt inledningsanförande bedömde jag hans ambition som mycket god och vällovlig och rent av käck. Beträffande den andra delen av fru Theorins senaste anförande vill jag instämma i vad hon sade om att det var inte utan anledning som vetenskapsmännen uppvaktade jordbruksutskottet.
Fru talman! Bara ett litet klarläggande. Det var sex direktörer och en professor som var närvarande vid uppvaktningen, och när professorn framförde sina synpunkter inför utskottet sade han att han var där som enskild person, inte som anknuten till Kemikontoret på något sätt. Detta föranledde naturligtvis en fråga av en utskottsledamot, i vilken egenskap han egentligen hade kommit till utskottet. Men denne vetenskapsman hade samma synpunkter som de övriga sex direktörerna från Kemikontoret.
Fru talman! Jag skall inte bli mångordig utan jag skall bara helt kort beröra reservationen 1. Först vill jag emellertid uttrycka min glädje över att så många i denna diskussion vill vara pappa till mitt förslag. Det tyder på att det är en utomordentligt fin proposition jag har lämnat till riksdagen, eftersom man här nära nog slåss om att vara fader till den. Men jag vill ändå betrakta mig som den egentlige fadern till propositionen, det får herr Krönmark förlåta mig. Vad beträffar reservationen 1 har det varit en besvärlig fråga att ta ställning till hur mycket man skall kunna bevisa. Men många människor är väldigt bekymrade och rädda för alla de kemikalier vi i dag handskas med. Och hur skall vi då kunna komma fram till ett förbud mot en produkt eller en vara, och hur skall vi lagstiftningsvägen kunna fastställa hur man skall handskas med varan i fråga? Jag menar att det inte skall vara nödvändigt att först konstatera ett dödsfall för att en vara skall kunna förbjudas. Om det på goda grunder kan misstänkas att varan är farlig för människor eller för miljön, så anser jag att myndigheterna skall kunna ingripa och förbjuda varan. Där är det en väldigt viktig skillnad mellan propositionen och reservationen. Jag menar att myndigheterna skall kunna förbjuda varan i fråga, även om det inte är vetenskapligt bevisat att den är farlig men det kan misstänkas att den är det — och misstanken skall självfallet vara väl grundad. Där är det som sagt en viktig principiell skillnad, och jag vill därför rekommendera kammaren att stödja utskottet, inte reservationen.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 19 behandlas en rad motioner av skilda slag, däribland motionen 92 om förbud mot tillverkning och försäljning av tvättmedel innehållande fosfat och optiska vitmedel. Jag skall beröra enbart den motionen. Motionen har väckts bl.a. med anledning av den osäkerhet konsumenter känner för hur olika tvättmedel med tillsatser av fosfater och vitmedel påverkar vår miljö genom utsläpp i våra sjöar. En annan anledning till motionen är ovissheten om hur stor del av det ökade antalet hudirritationer och hudallergier som skall tillskrivas tvättoch rengöringsmedel. Den forskning som hittills bedrivits och de forskningsresultat som presenterats har inte gett oss ett tillfredsställande svar på dessa frågor. Att användningen av syntetiska tvättmedel med deras betydande halter av fosfater medverkat till att våra sjöar håller på att växa igen på grund av övergödning är ganska klart. Men trots detta avstannade den intensiva kampanj som bedrevs under mitten av 1960-talet mot användandet av tvättmedel med fosfater och vitmedel. Kooperativa förbundet försökte då lansera nya tvättmedel utan fosfater, som man efter ingående undersökningar kommit fram till. Man kunde ersätta fosfater med NTA, som inte i samma grad skulle förstöra våra sjöar. Ansvariga myndigheter deltog då i kampanjen, och förutsättningarna för ett förbud syntes ligga inom räckhåll. Men av någon anledning backade ansvariga myndigheter ut och sökte andra vägar, bl.a. en frivillig minskning av fosfattillsatser och utbyggnad av reningsverken. Utbyggnaden av våra reningsverk hälsar vi med tillfredsställelse, men vi är samtidigt medvetna om att detta är en lösning på lång sikt. Under lång tid framåt torde större delen av befolkningen inte vara ansluten till den höggradiga rening som är nödvändig för bevarandet av våra vattendrag. Vetskapen om de stora vinster som finns att hämta för fabrikanter av tvättmedel gör att vi ser med misstänksamhet på vissa motsägande forskningsresultat. Hushållstvättmedel är en stor artikel ur försäljningssynpunkt, i första hand för de multinationella företagen Unilever, Sunlight och Procter & Gamble. Endast en mindre del av våra tvättmedel är svensktillverkade. Genom den stora vinst som tvättmedel ger motarbetas nya företag och nya produkter på alla sätt. Då kommer osökt frågan: Var det dessa stora kapitalintressen som gjorde att KF inte lyckades lansera sitt mer miljövänliga tvättmedel, och kan vi lita på att samma intressen inte påverkar den forskning som bedrivs på detta område? I den förvirrade tvättmedelsdebatten har buden för och emot fosfater varit många, vilket ökar misstanken om att andra än miljöintressen ligger bakom. Reningsresultaten får inte heller ge anledning till att fabrikanterna släpps fram fritt i fråga om tvättmedelstillsatser. Det finns andra problem som ännu inte lösts. Enzymproblemet på tillverkningsplatserna har inte klarats. Vi vet inte hur enzymerna påverkar dem som arbetar med tillverkningen. Det främsta intresset borde vara att ingen arbetare skadas i produktionsledet. Löser man den frågan torde väl också, som fru Theorin sagt, miljön gå fri från förstörelse. De optiska vitmedlen, som det finns ca 200 av i marknaden, har konstaterats vara helt onödiga, eftersom de inte har den rengörande effekt som görs gällande i reklamen. De har tvärtom en smutsdöljande effekt. Det är ett onödigt stort utbud av tvättmedelssorter. Det pågår ständigt intensiva reklamkampanjer — här skys inga kostnader när det gäller att överträffa varandra i fråga om ”vitare än vitt” — och det är denna reklam som i stort styr våra inköp av tvättmedel. Men i reklamen ges ingen garanti för de skadeverkningar som vi med vår motion vill förhindra. Så länge denna garanti inte kan ges och det, som i det här fallet, inte heller är för produktens användbarhet nödvändiga tillsatser, då är ett förbud mot tillverkning och försäljning det enda effektiva medlet mot skadeverkningar. Nu kan det från utskottet sägas att lagförslaget om hälsooch miljöfarliga varor är ett första led, som sedan får följas upp av kontroll av varor som kan befaras medföra hälsofara eller skadlig verkan i miljön. Det kan vara helt riktigt att utskottet uttalat sig i motionens riktning, men vi tror att just kontrollen av varor av detta slag blir svår, vilket framgår av de motstridiga uppgifter som framlagts om forskningsresultat under de senaste tio åren, och inte minst med tanke på de starka ekonomiska krafter som ligger bakom försäljningen av tvättmedel. Därför vill vi gå ett steg längre än propositionen. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till reservationen 2 b av herr Takman till detta betänkande.

Fru talman! Att ett koksverk bör komplettera de anläggningar som redan finns vid Norrbottens järnverk är säkert en riktig tanke. För egen del hade jag i en kammardebatt tillfälle att säga detta redan innan förslag lagts fram om att satsningen skulle komma till stånd. Vad jag nu har att säga riktar sig alltså inte mot projektet såsom sådant; det har man all anledning att önska lycka till. Vad det gäller är en ordningsfråga. Nästan en tredjedel av finansieringen av det föreslagna koksverket har man tänkt sig att ordna med lokaliseringslån. För att inte den stora summan, 100 miljoner kronor, skulle tränga ut andra lånesökande förutsatte man i höstas att särskilda medel skulle anvisas från fonden för låneunderstöd. Det är vad som nu föreslås av Kungl. Maj:t, och så långt är alltså allt i ordning. Men det är otillfredsställande att propositionen inte ger besked om tidsperioden för räntebefrielse. Utskottet har i efterhand som resultat av motionen fått skaffa in besked. Först nu vet vi att räntebefrielsen är avsedd att vara treårig. Om den avvägningen är riktig kan naturligtvis diskuteras. I många fall får de som får lokaliseringslån räkna med ettårig räntebefrielse. Beträffande Norrbottens järnverk anser vi oss ha skäl förmoda att järnverket genom förbättrade stålkonjunkturer och som resultat av investeringar och rationaliseringar under de senaste åren skall kunna räkna med hyggliga resultat under de år som närmast förestår. Det är ingalunda säkert att det inte finns behov i Norrbotten där riksdagen kunde ha minst lika stor anledning att satsa generöst. För min del har jag uppnått det syfte som jag hade, nämligen att få fram de upplysningar som saknades i propositionen. I sak är antalet räntefria år ganska ointressant, eftersom staten i sista hand är hundraprocentig ägare till Norrbottens järnverk, och avräkning mellan staten och Norrbottens järnverk är därför som att flytta pengar från den ena fickan till den andra. Fru talman! Eftersom jag har uppnått mitt syfte och eftersom vi onekligen har haft långa förhandlingar i dag skall jag inte besvära de ledamöter som inte är närvarande i kammaren med att möta upp till omröstning. För min del ställer jag därför inte något yrkande.

Fru talman! Jag skall gärna följa utskottets vice ordförandes exempel och inte förlänga debatten. Låt mig bara säga att vad det här gäller är ett lokaliseringsbidrag till ett statligt företag i Norrbotten. Ett privat företag som etablerar sig där har att räkna med lokaliseringsstöd i form av lån och bidrag. NJA får också detta stöd, och vi har i utskottet tyckt att det är helt rimligt — man skall inte behandla ett statligt företag på annat sätt än ett privat. Vi talar ofta om att vi skall ha konkurrens på lika villkor. Låt oss ha det då! Vad som här händer är bara att NJA behandlas på det sätt som en privat industri skulle ha behandlats. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Takman har frågat mig hur regeringen bedömer USA :s bombningar av Cambodja mot bakgrunden av Parisavtalet den 27 januari 1973, och vilka initiativ regeringen har tagit för att tillkännage sin inställning till USA :s fortsatta aggression i Indokina. Parisavtalets bestämmelser om Cambodja återfinns i avtalets artikel 20 som föreskriver följande. Parterna förpliktar sig att respektera 1954 års Genéveöverenskommelse, vari det kambodjanska folkets oberoende erkändes. Parterna skall vidare respektera Cambodjas neutralitet. De skall avstå från att utnyttja Cambodjas territorium för att inkräkta på varandras och andra länders suveränitet och säkerhet. Främmande länder skall avsluta all militär aktivitet i Cambodja, fullständigt dra tillbaka och avstå från att på nytt införa trupper, militära rådgivare och militär personal, vapen, ammunition och krigsmateriel i landet. Cambodjas inre angelägenheter skall avgöras av landets folk utan inblandning utifrån. Motsvarande bestämmelser fastslås för Laos. Regeringen anser det vara av avgörande betydelse, att de fördragsslutande parterna iakttar dessa bestämmelser. Parisavtalets stadganden rörande Cambodja och Laos bekräftas dessutom i artikel 8 i den slutdeklaration som antogs av den internationella konferensen i Paris. De deltagande staterna bekräftar i denna artikel — i det uttalade syftet att stärka och garantera freden i Indokina — de krigförande parternas förpliktelser enligt Parisavtalets artikel 20 att respektera Cambodjas och Laos oberoende, suveränitet, enhet, territoriella integritet och neutralitet. De pågående amerikanska bombningarna bör också ses från allmänpolitiska och humanitära utgångspunkter. Läget i Cambodja efter undertecknandet av Parisavtalet har präglats av fortsatta strider mellan parterna i inbördeskriget, vilka sedan länge fått materiellt stöd från utomstående makter. Omfattningen av detta stöd är det självfallet svårt att bedöma. Men det är enligt regeringens uppfattning icke acceptabelt att en stormakt med överlägsna militärtekniska resurser ingriper i ett inbördeskrig i ett litet land. Bombningarna framstår som så mycket mer utmanande eftersom de i likhet med vad som tidigare varit fallet i Vietnam urskillningslöst drabbar civilbefolkningen. Regeringen reagerade med stor skärpa när Cambodja på allvar blev krigsskådeplats 1970 genom den amerikanska utvidgningen av Vietnamkriget. Självfallet ser regeringen lika kritiskt på den förnyade militära aktiviteten i Cambodja och Laos. De synpunkter som varit vägledande för regeringens ställningstagande i Vietnamkonflikten gäller oförändrade i den aktuella situationen. En varaktig fred i Cambodja och Laos, grundad på respekt för den neutralitet som nu åter bekräftas genom både Parisavtalet och slutdeklarationen, kan enbart säkerställas genom en uppgörelse mellan de inhemska krafterna.

Herr talman! Jag är uppriktigt tacksam för denna klargörande deklaration, som helt sammanfaller med min egen uppfattning. ”Cambodja är Nixondoktrinen i dess renaste form”, sade president Nixon vid en presskonferens den 12 november 1971. Och med detta — ”Cambodia is the Nixon doctrine in its purest form” — menade han att där behövdes inga amerikanska markstridskrafter. Där kunde marionetterna på marken sköta affärerna, eventuellt med USA:s bombflygs bistånd. Men nu haltar också denna tvåbenta Nixondoktrin. I Cambodja finns snart inga marionetter, och där finns snart inget egentligt inbördeskrig. Där finns snart bara ett luftrum fyllt med Nixons bombplan, på marken raderas område efter område rent från byar, städer och oskattbara historiska minnesmärken, och befolkningen som inte röjer något intresse för någon Nixondoktrin, den må sedan vara i hur ren form som helst, blir förstås utraderad under B-52:ornas bombmattor. För 47:e dagen i följd bombade i går USA:s B-5S2:or och taktiska bombflyg från baser i Thailand och på Guam de närmaste omgivningarna av Phnom Penh, Mekongflodens stränder och talrika andra områden av Cambodja. B-52:ornas bombningar uppgavs i fransk press den 21 april ha samma omfattning och intensitet som de tolv dygnens bomboffensiv mot Hanoi-Haiphongområdet i december. Dessutom har, åtminstone tidvis, förekommit häftiga bombningar i Laos. Det avtal som underskrevs i Paris den 27 januari 1973 och som sedan bekräftades av den internationella konferensen, däribland USA och säkerhetsrådets fyra övriga permanenta medlemmar, den 2 mars är, som utrikesministern här deklarerade, helt klart i fråga om Vietnam men också i fråga om Laos och Cambodja.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig om de principer som skall gälla för finansiering av svenska gåvoleveranser till u-länderna, när upphandling av sysselsättningspolitiska skäl sker i Sverige av varor som kan köpas till lägre priser utomlands. För varubiståndet gäller samma grundläggande princip som för allt annat svenskt utvecklingsbistånd. Det skall vara baserat på mottagarlandets prioriteringar och önskemål. Varubiståndet möjliggör att tillgodose dessa primära krav samtidigt som det i särskild grad gör det möjligt att beakta önskemål på svensk sida av sysselsättningspolitisk karaktär. Det har därför i årets statsverksproposition getts en ökad betydelse. Varubiståndet i den svenska utvecklingshjälpen har alltid utgått från u-ländernas eget val av de varor de önskar erhålla. Denna princip betonas också mycket starkt i utrikesutskottets här enhälliga betänkande nr 3, vilket i går godkändes av riksdagen. Denna upphandling kommer att ske inom den mycket vida ram där svensk produktion är internationellt konkurrenskraftig.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret på min enkla fråga. Bakgrunden till att jag ställde den är leveransen av tyg för 50 miljoner kronor till Nordvietnam. SIDA har i samband med detta tagit in offerter, som visar att man kan köpa tyg i Kina till hälften av det pris vi får betala i Sverige. Helt i linje både med upphandlingskungörelsen och med den fastslagna principen att svenskt bistånd skall vara obundet föreslår SIDA att tyget skall köpas i Kina. Då säger regeringen, att tyg för 17 miljoner i stället skall köpas i Sverige. Detta innebär, för att uttrycka det rakt på sak, att vi lurar Nordvietnam på ca 8 miljoner kronor som vi i stället använder för att hjälpa den svenska textilindustrin. Jag har i och för sig all förståelse för att vi behöver hjälpa den svenska textilindustrin, men jag har svårt att förstå varför den hjälpen skall betalas av u-länderna, i det här fallet av Nordvietnam. Statsrådet säger i sitt svar på min enkla fråga tre saker. 1) De principer som skall gälla är desamma som tidigare, biståndet skall vara obundet, 2) det går bra att samtidigt tillgodose sysselsättningsoch biståndssyften och 3) man skall hålla sig till u-ländernas egna prioriteringar. Detta är riktiga principer som jag helt håller med om, men i det fall som jag tänker på har såvitt jag kan förstå ingen av de principerna tillämpats. För det första kan det inte vara förenligt med principen om obundet bistånd att man köper tyg som är dubbelt så dyrt som det behöver vara. För det andra går det uppenbarligen inte att samtidigt tillgodose sysselsättningsaspekterna och u-landsintressena, om man skall betala leveranserna till överpris via u-landsanslagen. För det tredje går det inte att hävda att den här uppläggningen, som innebär att nordvietnameserna får för ca 8 miljoner kronor mindre textilier än de annars skulle ha fått, är ett sätt att tillgodose u-landets eget önskemål. Dessutom, herr talman, är det som utrikesministern sade egentligen inte heller något svar på min fråga. Jag frågade nämligen vilka finansieringsprinciper som skall gälla när vi väljer — avsiktligt och ibland med starka motiv — att leverera svenska varor och de är dyrare än om vi köper utomlands. Skall merkostnaden belasta u-landsanslagen, och alltså urholka deras värde för u-länderna, eller skall det hela betraktas som arbetsmarknadspolitik och merkostnaden belasta arbetsmarknadsanslagen? För egen del, herr talman, tycker jag att u-hjälp bör vara u-hjälp och därför bör betalas med u-hjälpsanslag, och arbetsmarknadspolitik bör vara arbetsmarknadspolitik och betalas med anslag som är avsedda för det ändamålet. Jag tror, herr utrikesminister, att för SIDA och för den u-landsengagerade opinionen är det viktigt att få ett entydigt svar på den här frågan. Tekniken för hur det skall gå till kan kanske biståndsutredningen syssla med, men principen borde rimligen vara ett fall för regeringen.
Herr talman! Mitt svar på herr Ullstens fråga innebär en mycket klar deklaration av de principer som kommer att gälla för det ökade varubiståndet. Jag är medveten om att regeringens förslag — liksom riksdagens enhälliga accept — om ett ökat inslag av varubistånd i vår biståndspolitik har gett upphov till oro och farhågor hos en del av den opinion som är särskilt engagerad i biståndspolitiken.

Därför är mitt svar på herr Ullstens fråga — det framgår ju av svaret som lämnades — en upprepning och en bekräftelse av de principer som har gällt och skall gälla. Då säger herr Ullsten: ”Men vi har ju nyligen haft ett exempel, nämligen tygupphandlingen för Nordvietnam.” Jag hade redan i går anledning att deklarera — jag har gjort det också i andra sammanhang — att denna upphandling är tillkommen i och betingad av en helt unik situation. Jag räknar inte med att vårt varubistånd i fortsättningen, herr Ullsten, kommer att omfatta textilvaror. Att det var fråga om textilvaror i det här speciella fallet berodde på den situation som rådde när avtalet träffades med Nordvietnam. Det var krig, och krigstillståndet nödvändiggjorde en alldeles särskild restriktion i själva varuvalet. Jag räknar inte med att den situationen skall återuppstå.
Herr talman! Utrikesministern säger att kritiken är kränkande för regeringen. Det är klart att den vore kränkande för regeringen, om regeringen tillämpade de principer som utrikesministern pläderade för nyss, som finns fastslagna i utrikesutskottets betänkande nr 3 som debatterades i går och som t.ex. Stockholms arbetarekommun med stor energi slog fast i ett uttalande — vilket för övrigt var riktat emot regeringen och väl då måste inkluderas i den kritik statsrådet anser kränkande. Men det här fallet, som är det första konkreta exemplet på varubistånd efter den debatt om principerna som vi haft, visar ju att man inte tillämpar de principerna. Här har man avsiktligt gått ut och använt biståndsanslag för att ge ett stöd till textilindustrin i storleksordningen 8 miljoner kronor. Jag säger igen att det kan finnas skäl att ge det stödet till textilindustrin, men varför i all sin dar skall de pengarna betalas över u-landsanslagen, eller — för att uttrycka det mera korrekt — varför skall i det här fallet det fattiga Nordvietnam betala de extrainsatser som vi måste göra för att upprätthålla sysselsättningen i den svenska textilindustrin? Nu säger statsrådet att det här är ett undantag. Ja, men om man läser noga vad statsrådet sade i går så gällde undantaget det faktum att det var fråga om leverans av tyg. Men hur är det med principen? Hur skall sådana leveranser betalas som drar merkostnader därför att man lägger ut beställningar i Sverige när man kan få varorna billigare utomlands? Det blir en merkostnad, som i det här speciella fallet rör sig kring 8 miljoner kronor — för övrigt samma summa som svenska folket har samlat in till Bach Mai-sjukhuset. Hur skall man finansiera den merkostnaden? Är det rimligt att den skall finansieras via u-landsanslaget? Jag tycker inte att det är rimligt. Det borde vara rimligare att finansiera sådana extra kostnader över anslag som är avsedda för arbetsmarknadspolitiska ändamål — eller kanske snarare försvarspolitiska ändamål. För motivet är inte väsentligen, om jag har förstått rätt, sysselsättningspolitiskt utan beredskapspolitiskt. Saken handläggs också mycket riktigt av överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap. På den frågan har jag, herr talman, alltså fortfarande inte fått något svar av utrikesministern trots att han nu har gjort två inlägg i debatten.
Herr talman! Herr Ullsten säger att tygupphandlingen är det första exemplet på ett svenskt varubistånd efter det att den nu pågående debatten startade. Det är inte korrekt därför att beslutet om denna upphandling fattades innan debatten bröt ut. I princip var beslutet fattat också innan regeringens förslag i statsverkspropositionen lades fram. Jag tror att herr Ullsten kan ta den här frågan betydligt lugnare än vad han gör här i dag. Om inte herr Ullsten tror mig på mitt ord här i kammaren, låt i så fall de framtida praktiska handlingarna avgöra herr Ullstens bedömning av frågan! Jag kan nämna att vi just för närvarande har en biståndsförhandling med den indiska regeringen på gång. Vi har i den förhandlingen förutsatt — den är inte slutförd ännu — att den upphandling som inom ramen för avtalet kommer att ske som varubistånd skall den indiska regeringen själv svara för.
Herr talman! Jag skulle visst känna mig lugnare om jag fick den deklaration från utrikesministern som jag nu har begärt två gånger, den deklaration som till sin praktiska konsekvens skulle innebära att vi i fortsättningen inte skall tillämpa den som jag tycker helt horribla princip som man tillämpat i det här fallet: att låta biståndsanslagen belastas med rent arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag känner mig inte ha fått några som helst garantier för att — måste jag tyvärr säga — det här inte kommer att upprepas i framtiden efter att ha sett hur det här fallet, som ändå är det mest uppmärksammade exemplet på varubistånd efter den debatt om bundet bistånd som vi haft, har handlagts. Jag tycker det är märkvärdigt, när vi har en princip som gäller upphandling i allmänhet och vi dessutom har en princip om obundet bistånd, att det skall vara så svårt att i den här riksdagsdebatten få en deklaration från utrikesministern om att dessa principer ligger fast. Det har vi inte fått.
Herr talman! Det har herr Ullsten visst fått upprepade gånger. Låt mig gärna säga, för att det inte skall kvarstå någon oklarhet på den här punkten, att bistånd är bistånd, och någon anslagsmässig sammanblandning av AMS-anslag och biståndsanslag kommer icke att förekomma.
Herr talman! Om denna princip ligger fast, som utrikesministern säger, är det ändå nödvändigt att till utrikesministern ställa frågan: Av vilket skäl har man på ett så flagrant sätt frångått principen i det här fallet?
Herr talman! Fru Sundberg har frågat om jag avser att höja gränsen för avdragsrätten i inkomstdeklarationen för dem som är pliktiga att utge underhållsbidrag till barn med anledning av att underhållsbidraget till barn höjs med 10 procent. Kostnader för barns uppehälle och utbildning är i princip inte avdragsgilla vid taxeringen. Av sociala skäl medges dock avdrag för underhållsbidrag som utbetalats för icke hemmavarande barn under 18 år. Avdragsrätten är schabloniserad. Avdrag medges med högst 1 500 kronor per barn och år oavsett om det utbetalade bidraget är högre. Det föreligger inte någon koppling mellan avdragets maximibelopp och den höjning av underhållsbidrag som kan ske enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag. Vidtagna ändringar i fråga om avdraget har dock haft visst samband med penningvärdeutvecklingen. Det nuvarande högsta avdragsbeloppet tillämpades första gången vid 1972 års taxering. Tidigare var högsta beloppet 1 000 kronor per barn. Med hänsyn till att maximibeloppet nyligen höjts kraftigt och till avdragets schablonkaraktär anser jag inte att den av fru Sundberg berörda höjningen av underhållsbidragen bör föranleda omprövning av avdragsmaximum. Jag vill emellertid framhålla att avdragsrätten hör till de frågor som för närvarande behandlas av 1972 års skatteutredning. Utredningen är givetvis oförhindrad att föreslå de ändringar i avdragsrätten som kan finnas påkallade.
Herr talman! Det har inte gått att få fram någon statistik på hur många underhållsbetalare vi har i vårt land, men det torde röra sig om minst 100 000. Det är alltså 100 000 människor som har varit intresserade av det här svaret, och jag ber att få tacka finansministern för det, även om jag inte kan göra det helt på deras vägnar. Finansministern säger att det föreligger ingen koppling mellan avdragets maximibelopp och höjningen av underhållsbidraget men backar i följande mening ut och erkänner att höjningen från 1 000 till 1 500 kronor av maximibeloppet dock har berott på penningvärdeförsämringen. Det är ju en orimlig situation som de underhållspliktiga föräldrarna i dag befinner sig i. Underhållsbidraget har höjts med 29 procent sedan 1971, alltså på tre år. Underhållsbidraget beräknas på bruttolönen. En person för vilken det 1969 fastställdes att han skulle betala 31 procent av sin nettolön i underhåll till två barn är i dag, trots att det skattefria avdraget har ökat, uppe i att betala 36 procent av sin nettolön. Man kan också uttrycka utvecklingen så, att när nettolönen stigit 15 procent har stegringen för bidraget blivit mer än 30 procent. Och skulle finansministern vidhålla vad han sagt om de 1 500 kronorna och att ingen. koppling skall föreligga innebär det under den kommande femårsperioden, om vi räknar med att vederbörande har en nettolöneökning på 2 procent och är hyggliga och säger att underhållsbidraget inte skall stiga med mer än 6 procent per år, att denna person kommer att betala 43 procent av sin nettolön i underhåll till dessa två barn. Jag skall inte ta exempel som ligger ännu längre fram i tiden, då väl herr Sträng knappast kan påverka landets finanser eller skatteregler. Men jag undrar om finansministern har tänkt på en annan sak, nämligen att detta har till konsekvens att äktenskapet diskrimineras. Ty om en man gifter sig och sedan skiljer sig, så fastställs underhållet vanligtvis av domstol, men om han inte gifter sig fastställs underhållet av barnavårdsmannen omedelbart när barnet är fött. Om han då t.ex. är studerande blir det ett schablonartat mycket, mycket lågt underhåll. Om vederbörande sedan separerar kan det, även om detta mycket låga underhåll räknas upp, bli en löjligt liten summa jämfört med vad den gifte mannen vid en skilsmässa skall betala till sina barn. Det är en utväg, och det finns också exempel på att man använder sig av den. Jag hörde därtill talas om ett par som fick hemskillnad. Han fick vårdnaden, men hon skötte ändå barnen. Han slapp på det sättet underhållsbidraget. Hon kunde inte tjäna några pengar, och man fick bidragsförskott i stället. Det var bara en hemskillnad på papperet. På detta sätt kan det bli när man skapar sådana här orimliga regler. Och det är orimligt också därför att den man jag tidigare talade om och många med honom är oförmögna att bilda ny familj. Men finansministern säger bara att ingen koppling sker, samtidigt som underhållsbidraget fastställs på bruttolönen och icke är avdragsgillt annat än till liten del.
Herr talman! Det var ju en intressant utläggning som fru Sundberg gjorde om hela det civilrättsliga problem som hon här rullade upp, och det är väl inte min uppgift att svara på det. Jag skall inskränka mig till att säga, att beloppet på 1 000 kronor i avdrag vid beskattningen infördes 1966. Sedan höjdes underhållsbidragen med i runt tal 25 procent fram till 1971, och då höjdes avdragsbeloppet med 50 procent till 1 500 kronor. Allt detta sker schabloniserat. Avdragen följer inte slaviskt förändringarna av underhållsbidragen, och avsikten var väl hellre inte att de skulle göra det. När vi nu tog 50 procents höjning bör det rimligtvis räcka ett tag framöver, men det utesluter inte att vi längre fram kan få göra en ny justering, om utvecklingen fortsätter. Och det är därför som jag bl.a. hänvisar till den skatteutredning som sysslar med dessa frågor.
Herr talman! Finansministerns andra anförande var litet mera löftesrikt. Men låt mig då uttrycka min förvåning över att utredningen om ”periodiskt understöd vid beskattningen” inte i sina direktiv fick i uppdrag att ta upp dessa frågor. Utredningen har i alla fall i sitt betänkande nämnt något om detta och säger där: ”Vi är medvetna om att underhållsskyldigheten mot ej hemmavarande barn ofta kan kännas särskilt betungande. ——— Frågan om avdragets storlek bör också bedömas med hänsyn till vårdnadshavarens beskattningssituation.” Detta blir väl särskilt aktuellt inte minst när fäderna i framtiden i större utsträckning än hittills varit fallet kommer att bli vårdnadshavare för barnen. Finansministern säger att jag lägger civilrättsliga synpunkter på dessa frågor, men det är ju också i högsta grad vad man har gjort i utredningen om periodiskt understöd. Och när utredningen har anlagt sådana synpunkter vore det väl orimligt om vi skulle stifta skattelagar enbart mot ekonomisk och i vissa fall social bakgrund men inte ta hänsyn till de konsekvenser lagarna har på den civilrättsliga sidan. Vad som har hänt under de senaste åren är just att åtskilliga av dessa lagar har påverkat sammanlevnadsförhållandena och familjebildningen och uppammat en oärlighet, som jag tycker att också finansministern skulle känna sig lidande av.
Herr talman! Detta sätt att lägga till rätta för sig rent civilrättsligt klarar man inte att korrigera med skattepolitiska avdragsregler. Här finns det ingen annan möjlighet än att rekommendera fru Sundberg att ta upp denna fråga där den hör hemma, eftersom det ju är roten till det onda som fru Sundberg vänder sig mot. Och roten är just de möjligheter som finns att lägga till rätta för sig — jag vill inte använda ordet mygla — som den civila lagstiftningen i detta fall innebär.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig om jag delar uppfattningen att det är angeläget att astmasjuka barn även i fortsättningen kan erhålla vård vid anläggning som drivs av riksförsäkringsverket. Vid det sjukhus i Åre som för riksförsäkringsverkets räkning drivs av AB Kurortsverksamhet finns f. n. en vårdavdelning med 22 platser för astmasjuka barn. Beläggningen på denna barnavdelning har under senare år varit högst 50 procent med undantag för en kortare period våren 1972. Under det senaste halvåret har beläggningen varit högst 40 procent. Intagning till barnavdelningen liksom till sjukhuset i övrigt sker huvudsakligen efter remiss från läkare ute i landet. Det låga antalet remitterade patienter till barnavdelningen torde bero på att vederbörande läkare föredrar att i första hand utnyttja de vårdresurser som finns närmare hemorten. Mot denna bakgrund har AB Kurortsverksamhet aktualiserat en ändring av barnavdelningen till vuxenavdelning i samband med vissa ombyggnadsarbeten vid sjukhuset. Barnavdelningen i Åre är beroende av läkarremisser till sjukhuset på grundval av den medicinska bedömning som görs i varje enskilt fall. Denna medicinska bedömning måste självfallet göras av den läkare som är ansvarig för barnets vård. Om det finns underlag eller ej för den ifrågavarande avdelningen beror således på i vilken omfattning barn remitteras dit för vård genom vederbörande läkare.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har tyvärr drabbats av sjukdom, varför jag skall be att få läsa upp hans tack för svaret. Jag gör det mycket gärna, eftersom jag har personlig erfarenhet av de här problemen. Jag har själv en son som hade bekymmer med barnastma, men som gudskelov så småningom bättrade sig, så att han numera är helt besvärsfri. — Jag läser alltså upp herr Bengtssons skrivna anförande: Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag har ställt denna fråga med anledning av uppgifterna om att barnavdelningen vid riksförsäkringsverkets sjukhus i Åre skall läggas ner den 1 juli i år. Det är uppenbart att detta beslut har väckt en viss förvåning, man kanske t.o.m. kan säga en viss oro, hos en ganska bred allmänhet. Beslutet har tillkommit på grund av att beläggningssiffrorna på barnavdelningen sjunkit under de senaste åren och därvid omfattat ca 60 procent av beläggningsplatserna. Såvitt jag förstår anser riksförsäkringsverket den siffran för låg. Sedan 1970 har enligt uppgift 30—40 barn vistats på sjukhuset, och många av dem har gått i skola i Åre. Alla barn har efter någon vecka kunnat sluta att använda cortison, och de har också nästan helt klarat sig utan medicinsk behandling. Nu säger man att motivet för nedläggningen skulle vara att landets läkare praktiskt taget har upphört att sända barn till sjukhuset i Åre och att därmed ombyggnadsplanen innefattar en ändring av barnavdelningen till en vuxenavdelning. Herr statsrådet Aspling, jag vill gärna ställa frågan: Har informationen till läkarna om att det i Åre finns ett sjukhus som har möjlighet att ta hand om ett antal astmasjuka barn fungerat ordentligt? De patienter som kommer till Åre, både barn och vuxna, har såvitt jag vet tidigare vårdats på sjukhus under olika perioder för medicinsk behandling. Många av dessa patienter har efter Årevistelsen avsevärt förbättrats, och den statistik som jag tagit del av bekräftar detta. 1962 undersöktes 325 barn som vårdats i Åre. Dessa visar med en observationstid av 2 till 9 år fortsatt symptomfrihet i 18 procent och förbättringar i 54 procent av fallen. Resultatet är därmed positivt för 72 procent. I dag har vi en ökning vad gäller allergiska sjukdomar. Av barn som kommer in som akutfall till våra sjukhus är ca 10—15 procent astmafall. Mot denna bakgrund ställer jag frågan: Är det välbetänkt och framsynt att lägga ned barnavdelningen i Åre? Föräldrar till barn som vistats i Åre är till överväldigande delen klart positiva till vården vid barnavdelningen, eftersom barnen återvänder hem, många helt friska, andra avsevärt förbättrade. Vi bör nog framdeles låta astmasjuka barn få möjlighet att komma till Åre, till klimatet och miljön där uppe som tillsammans med den övriga vården hjälper så många barn till förbättrad hälsa. Detta är en billig och, som sagt, effektiv vårdform, som vi bör ha kvar i vårt land.
Herr talman! Jag vill först göra några påpekanden. Jag känner inte till att det fattats något beslut om att barnavdelningen skall läggas ned den 1 juli. Den uppgiften måste vara felaktig. Vad gäller frågan om informationen vill jag bara påpeka att i januari Nr 74 1972 hölls en konferens i Åre just med barnläkare. Det är ganska orimligt Torsdagen den att inte barnläkarna skulle känna till denna anläggning. Självfallet vet de 26 april 1973 om Åreanstalten, eftersom den har verkat under många år. Jag kan alltså slå fast att det inte har fattats något slutgiltigt beslut om nedläggningen av barnavdelningen i Åre. Frågan om nedläggningen av barnavdelningen har aktualiserats av att det blivit ett mindre antal läkarremisser dit och att avdelningen därför under lång tid haft mycket låg beläggning. De vårdresurser på detta område som finns närmare barnens hemorter på andra platser i landet kan numera i större utsträckning tillgodose behovet. Det är uppenbarligen en av orsakerna. Jag vill gärna försäkra herr Torwald att barnavdelningen i Åre, om det visar sig att det remitteras tillräckligt med barn dit, också kommer att finnas kvar. Men denna fråga är i hög grad beroende av läkarna och deras vilja att remittera barnen till Åre.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för de kompletterande uppgifter som lämnats. Uppgiften att en nedläggning skulle vara aktuell har närmast kommit från pressen och är därför, enligt vad statsrådet nu säger, kanske inte så välgrundad. Jag är enbart tacksam för detta förhållande.

Jag vill ännu en gång tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat utrikesministern om det enligt hans mening är angeläget att med så många länder som möjligt och i första hand de europeiska få till stånd en överenskommelse om utlämning av personer misstänkta för grövre skattebrott samt vad som har gjorts för att nå sådana överenskommelser. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Mitt svar på första delen av herr Sjöholms fråga är ja. Det förhåller sig emellertid tyvärr så att många andra länder inte ser lika allvarligt på skattebrotten som vi gör i Sverige. Detta har gjort det svårt att vinna förståelse för önskemål om internationella överenskommelser om utlämning för sådana brott. Beträffande de nordiska länderna underlättas utlämningsförfarandet 13 av att man i alla fem länderna har i stort sett enhetliga regler om utlämning från ett nordiskt land till ett annat. För utlämning krävs enligt dessa regler att svårare straff än böter kan följa på åtminstone något av de brott som framställningen avser. Hinder mot utlämning för skattebrott finns inte. Det har vidare visat sig möjligt att på annat sätt motverka skadeverkningarna av skattesmitningar. Särskilda handräckningsavtal för indrivning av skatt har sålunda slutits med de nordiska länderna liksom med Västtyskland. I dubbelbeskattningsavtal med bl.a. Belgien, Frankrike och Förenta staterna har liknande bestämmelser tagits in. Det går alltså inte för en skattebetalare att komma undan skatten genom att bege sig till något av de nämnda länderna. Förhandlingar med andra länder om liknande överenskommelser pågår.
Herr talman! Vi har som bekant här i landet ett skattesystem som är ett rent hån mot allt vad rättvisa och jämlikhet heter, men det skall jag inte lasta justitieministern för. Vad jag har tagit upp är en av följdverkningarna av vårt skattesystem. Det finns dess värre människor som bedrar folkhushållet på mycket stora belopp — det kan röra sig om miljoner — och när det börjar bränna under fötterna beger de sig utrikes, i synnerhet till Schweiz och Spanien, lever livets glada dagar och återvänder hem när preskriptionen för brottet inträtt. Alla rättänkande människor borde reagera mot detta, och gör det väl också, men det kan hända att jag är speciellt känslig, eftersom jag i mitt dagliga arbete bl.a. har till uppgift att försöka få in skattepengar från många låginkomsttagare som av något skäl fått exempelvis en liten kvarskatt. Det blir då införsel på lön för att få in pengarna. Samtidigt kommer andra skattskyldiga som sagt undan med mycket stora belopp. Här framträder orättvisorna särskilt bjärt. Jag förstår svårigheterna. Det skall vara två parter för att åstadkomma en överenskommelse, och det är säkert alldeles riktigt som justitieministern sade, att andra länder är mindre angelägna än vi. Att handräckningsavtalen fungerar bra har jag personligen kännedom om. Men skattesmitarna är klipska personer som vet var det är riskfritt. De reser alltså inte till de länder, med vilka vi har ett handräckningsavtal, utan de reser, som jag nyss sade, till Schweiz och Spanien, som är mycket attraktiva mål, och med dessa länder har vi inte ens några handräckningsavtal. Jag vädjar därför till justitieministern att försöka få till stånd i första hand utlämningsavtal; det är viktigt att dessa människor blir befordrade till laga näpst, vilket de inte blir om vi bara har ett handräckningsavtal. Det är viktigt att svenska folket får veta att statsmakterna är angelägna om att försöka få till stånd sådana avtal, naturligtvis i första hand utlämningsavtal men även handräckningsavtal. Jag utgår från att justitieministern arbetar enligt den linjen.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har frågat mig om jag är beredd att redogöra för de principer efter vilka samarbetet mellan Industrins försvarsbyrå och säkerhetspolisen är utformat. Industrins försvarsbyrå är en enhet inom Svenska arbetsgivareföreningen. Den har bl.a. till uppgift att ge företagen råd och anvisningar i fråga om krigsproduktion, verkskydd, sekretess och säkerhet. Avsikten är att därigenom underlätta för företagen att fullgöra skyldigheten att medverka vid beredskapsplanläggningen. Information i dessa frågor lämnas företagen bl.a. vid konferenser som anordnas av försvarsbyrån på olika platser i landet. Till dessa konferenser brukar bl.a. representanter från rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning inbjudas för att informera om aktuella säkerhetsproblem som kan vara av intresse för industrins företrädare. Information har bl.a. lämnats om åtgärder vid bombhot, industrispionage och sabotage. I försvarsbyråns regi anordnas även årligen informationskonferenser för bevakningsoch verkskyddsledare. Personal från säkerhetsavdelningen har därvid biträtt med utbildning och information.

Herr talman! Jag har ingen anledning att i detta sammanhang gå in på Industrins försvarsbyrås verksamhet eller de arbetsuppgifter den får av Svenska arbetsgivareföreningen. Vad jag har velat redovisa är vilka uppgifter säkerhetspolisen har i detta sammanhang. Såvitt jag kan bedöma har det samarbete som etablerats mellan rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning och Industrins försvarsbyrå tillkommit för att det kunnande och den erfarenhet av säkerhetsarbete som finns inom rikspolisstyrelsen också skall komma den svenska industrin till godo. Det syftar, som jag sade, till att söka hindra sabotage eller industrispionage och åstadkomma ett större säkerhetsmedvetande hos industrin i allmänhet. Dessa uppgifter kan jag inte finna annat än rimliga och även värdefulla.

Herr talman! Jag vet inte riktigt vad det är för tidningsuppgifter som herr Werner syftar på, men det föreföll vara några uttalanden som gjorts från arbetsgivarhåll, och dem får ju Arbetsgivareföreningen svara för själv. Efter de uppgifter som jag har fått från rikspolisstyrelsen kan jag inte finna att säkerhetspolisen, när den ställer sig till förfogande vid dessa konferenser, överskrider gränserna för sina befogenheter. Jag menar med andra ord att den service som säkerhetspolisen ger vid dessa konferenser och i andra sammanhang ligger inom ramen för rent tekniska upplysningar och teknisk hjälp. Därmed kan jag alltså säga att det inte finns någonting att anmärka på beträffande säkerhetspolisens medverkan.

Herr talman! Herr Stjernström har frågat om jag är beredd att ta avstånd från det av skogspolitiska utredningen föreslagna avgiftssystemet som bl.a. kan leda till en orimlig kalhuggning. Regeringen meddelade för några veckor sedan att skogspolitiska utredningens förslag inte kan ligga till grund för en proposition om den framtida skogspolitikens utformning. Samtidigt ifrågasatte regeringen om det finns något behov av styrmedel av den typ som utredningen föreslagit. Som framgick av meddelandet kommer vissa frågor som hör samman med skogspolitiken att ytterligare utredas. Först när dessa utredningar är färdiga kommer regeringen att lägga fram förslag om den framtida skogspolitiken.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Jag tycker dock inte att svaret gav ett klart besked om huruvida regeringen tar avstånd från skogspolitiska utredningens majoritets förslag om att pålägga skogsägarna avgifter på växande skog eller om man inte tar avstånd från förslaget. Statsrådet lämnar med detta svar, som jag ser det, alla dörrar öppna. Det måste — om inte något ytterligare klarläggande görs — utläsas som att en socialdemokratisk regering kan komma att genomföra förslaget. Redan när utredningen avgav sitt betänkande stod det klart att det var ett principbetänkande som tarvade ytterligare utredningar. Det finns emellertid tillräckligt många skäl för att ta avstånd från detta avgiftssystem. Det är oacceptabelt ur en rad synvinklar, från rättvisesynpunkt mellan olika skogsägare eftersom de som har skött sin skog och har ungskog drabbas särskilt hårt, medan de som skött sin skog sämre drabbas mindre hårt. Framför allt blir det mindre skogsägare som kommer mest i kläm. Prismekanismen sätts vidare ur funktion, och storindustrin kommer att gynnas. Avgiftssystemet skapar en administrativ apparat vars omfång är svåröverskådlig. Förslaget innebär vidare en premiering av slutavverkning som leder till stora kalhyggen. Gallringsskogsbruket missgynnas och det leder till en totalt lägre skogsskörd kvantitativt och kvalitativt och givetvis också lägre sysselsättning. Företrädarna för avgiftssystemet vill uppnå en avverkningsnivå genom systemet som leder till stora kalhuggningar. Man är beredd att nära nog avskaffa ett uthålligt skogsbruk. Inget skäl talar heller för ett generellt styrmedel som detta. Virkesutbudet har hittills anpassats på ett smidigt sätt till förädlingsindustrins växande efterfrågan. Det här förslaget har rönt stark kritik bland både skogsexperter och skogsnäringens företrädare, och det har skapat oro bland många människor. Det är beklagligt att jordbruksministern inte är beredd att ta ett klart avstånd från detta besynnerliga förslag. Den opinion som finns i breda lager mot detta förslag kommer inte att bli lugnad förrän jordbruksministern i klartext säger ifrån att regeringen inte har för avsikt att förverkliga detta avgiftssystem. Det räcker inte att genom nya utredningar gömma undan förslaget över valet och samtidigt lämna alla möjligheter öppna för systemets genomförande.
Herr talman! Det hör väl till sällsyntheterna att man avrättar ett förslag innan det över huvud taget varit uppe till allvarlig prövning. Herr Stjernström säger att regeringen kommer att genomföra förslaget. Jag hade för mig att regeringen föreslår och riksdagen beslutar i sådana här ärenden. Någon ändring på den punkten är väl inte avsedd att genomföras. Även om man som jag har den uppfattningen att man inte kan lägga detta förslag till grund för en proposition till riksdagen, så skall man ändå beskriva utredningens förslag rättvisande. Det är viktigt att framhålla att både minoriteten och majoriteten i utredningen är överens om att skogsnäringen kan fortsätta att utvecklas. Man är överens om att skogsindustrin även med den planerade kapacitetsutbyggnaden kan få sitt behov av virke tillgodosett utan några styrmedel under hela 1970-talet. Utredningen har räknat med att man år 1980 är framme vid en slutavverkningsareal på 354 000 hektar. Det innebär en ökning med 60 000 hektar jämfört med år 1970. Sedan har man inte tänkt sig någon ytterligare ökning efter 1980. Både minoriteten och majoriteten inom utredningen är således överens om att man kan tillgodose skogsindustrins behov utan särskilda styrmedel under hela 1970-talet. Detta innebär alltså att det här avgiftssystemet på intet sätt är skuld till någon ökad kalavverkning utan hela utredningen har räknat med ett ökat skogsuttag. Jag tror inte att det utan vidare är klart att vi kan ta ut så mycket av skogen som utredningen räknat med. Detta är en av orsakerna till att jag vill göra en undersökning, innan vi besvärar en mängd remissmyndigheter med utredningsförslaget. Jag är utomordentligt tveksam i fråga om avgiftssystemet. Nu måste man emellertid göra klart för sig, att det inte finns något avgiftssystem utformat. Herr Stjernström talar om att ett ifrågasatt system skulle vara orättvist. Hur kan man veta det? Det finns ju inget förslag utformat. Majoriteten hade föreslagit att man i princip skulle ha ett avgiftssystem, som sedan skulle utformas i detalj. Jag ställer mig mycket tveksam till den formen av styrmedel. Därför intar jag den ståndpunkten, herr talman, att jag knappast tror att det kommer att framläggas något sådant förslag från denna regering.
Herr talman! Det börjar gå i rätt riktning. Nu ger jordbruksministern beskedet att han knappast tror att något sådant förslag kommer att framläggas från den sittande regeringen. Jag är tacksam för den eftergiften. Nu väntar jag på jordbruksministerns nästa inlägg och att han där skall säga: ”Från denna regering kommer inte något förslag om ett avgiftssystem att framläggas!” Statsrådet säger, att både majoriteten och minoriteten i utredningen är överens om att uttaget räcker. Om då även statsrådet ansluter sig till den uppfattningen eller kanske snarare anser att det tas ut för mycket skog, måste det finnas ytterligare ett skäl för jordbruksministern att klart och entydigt ge besked om att regeringen tar avstånd från det föreslagna avgiftssystemet. Det kanske inte hör till vanligheten att man mördar ett förslag innan det ens har prövats, men när förslaget är av sådan art som det framlagda finns skäl därtill. Statsrådet säger nu att det inte finns något utformat förslag till ett avgiftssystem. Men tar man på s. 183 i utredningen del av de punktvis gjorda sammanställningarna över hur ett sådant förslag borde se ut, ligger det väl ändå nära till hands att anse dessa utgöra ett förslag. Om de inte hade betraktats som ett förslag, varför skulle då bl.a. expertisen inom utredningen i särskilda yttranden ha anfört avvikande mening till majoritetens förslag? Nej, herr statsråd, det finns ett förslag om ett avgiftssystem, men statsrådet har sagt att denna regering knappast kommer att framlägga ett sådant förslag. Jag hoppas att vi i statsrådets nästa inlägg får det klara och entydiga beskedet att denna regering inte kommer att framlägga förslag om ett avgiftssystem av denna karaktär.
Herr talman! Jag hade tänkt att denna fråga skulle behandlas som alla andra. I lugn och ro skulle vi få pröva alla tänkbara uppslag för att så småningom kunna skicka ut på remiss resultaten av de kompletterande utredningar som skall göras. Det framgick alldeles klart av mitt första anförande att både majoriteten och minoriteten inom utredningen har den uppfattningen att det under hela 1970-talet inte tarvas några som helst styrmedel. Det är mycket möjligt att den utredning vi kommer att göra leder till att inte heller under 1980 eller 1990-talen några andra styrmedel behövs än de som ligger i en lagstiftning. Då finns det enligt min mening inte någon anledning att föreslå riksdagen ett avgiftssystem av den här typen. Men jag håller fast vid att det inte finns något utarbetat förslag, och därför kan man inte heller påstå att det innehåller några orättvisor. Ingen nu levande människa har sett det förslag som skulle utarbetas av särskilda utredningsmän.
Herr talman! BI. a. de experter som suttit i utredningen har funnit att detta kan leda till väsentliga orättvisor. Därför har man skrivit särskilda yttranden, som statsrådet återfinner i utredningen. Det är ingen tvekan om detta, det kan inte uppfattas på annat sätt. Sedan säger statsrådet att alla förslag skall prövas innan man tar definitiv ställning, således även avgiftssystemet. Det beklagar jag. Jag tycker att när statsrådet själv anför att det inte finns några behov av en styrning, åtminstone inte under 1970-talet, skulle det vara tillräckligt skäl för att i dag deklarera att regeringen tar avstånd ifrån det här förslaget. Nu har jag fått ett halvt besked, att man knappast kommer att framlägga något förslag i den här riktningen, men jag vill ha ett klart och entydigt besked att regeringen tänker ta avstånd ifrån förslaget. Säg det, herr jordbruksminister!
Herr talman! Jag skall göra herr Stjernström riktigt ledsen och inte ge honom några möjligheter att i valrörelsen utnyttja denna fråga: Jag kommer inte att lägga fram ett sådant förslag som utredningen förordat. Det är klart att experterna kan säga att ett avgiftsförslag kan leda till orättvisor. Det kan alla förslag. Det beror på hur man utformar dem. Jag hade inte tänkt utforma något förslag som leder till orättvisor.
Herr talman! Då ber jag att få tacka statsrådet för den här sista biten av svaret, nämligen beskedet att statsrådet Bengtsson inte kommer att lägga fram ett förslag med ett avgiftssystem. Det var den förändring jag önskade, och den här debatten har lett till detta klarläggande.
Herr talman! Den som har följt med pressen och läst mina uttalanden sedan detta betänkande lämnades hade egentligen inte behövt besvära kammaren med att ställa den här frågan.
Herr talman! Fru Anér har frågat vilka omedelbara åtgärder jag avser att vidta med anledning av de senaste forskningsrönen om den oväntat omfattande förekomsten av allergiframkallande tillsatser i livsmedel. Jag antar att fru Anér främst syftar på nyligen framlagda undersökningsresultat beträffande överkänslighet för konserveringsmedel och färgtillsatser i livsmedel m.m. Fråga om godkännande av tillsatser i livsmedel prövas av statens livsmedelsverk. Hos verket finns vetenskapsmän anställda som följer forskningen inom och utom landet i frågor om livsmedelstillsatser och deras verkningar. Vidare är till verket knutet ett vetenskapligt råd, i vilket finns sakkunskap på bl.a. allergiområdet. Det åligger rådets ledamöter att rikta verkets uppmärksamhet på förhållanden som är av särskild betydelse för verkets arbete. Vid prövningen av frågor om bl.a. livsmedelstillsatser har verket sålunda på olika sätt kännedom om de senaste forskningsrönen. Livsmedelsverket ger varje år ut en förteckning över godkända livsmedelstillsatser. Enligt vad jag inhämtat från verket beräknas frågan om användningen av färgämnen i livsmedel på nytt bli behandlad av verkets styrelse under maj månad i år. Därvid kommer självfallet hänsyn att tas till de senaste forskningsrönen på området. Mot denna bakgrund anser jag att någon ytterligare åtgärd från min sida för närvarande inte är påkallad.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för de här uppgifterna om det oavlönade rådet som livsmedelsverket har. Jag har faktiskt kontrollerat vad rådet haft för sig, och det visar sig att sedan det tillsattes har det icke en enda gång tagit något eget initiativ för att fästa verkets uppmärksamhet på någonting som helst. Anledningen till min fråga var rapporterna som stått i Läkartidningen om hur de 12 procent av svenska folket som är allergiker i oväntat hög grad blir hotade av de stora andelar allergiframkallande färgämnen som faktiskt finns i livsmedlen. Jag har blivit kontaktad av allergisjuka människor och deras organisation, som framfört stora bekymmer för detta. Det är alldeles uppenbart att det måste skapas ökade möjligheter för människorna att få tillgång till ofarliga livsmedel. För min del anser jag naturligtvis att dessa allergiker står i främsta ledet bland de medborgare som borde ha rätt att överklaga livsmedelsverkets beslut att frisläppa vissa ämnen. Jag är övertygad om att om en sådan laglig rätt fanns, skulle det redan efter ett par, tre fall ha en ytterst hälsosam inverkan på tillverkare och importörer och leda till mycket större försiktighet på den sidan. Inte bara allergikerna är i farozonen. Professor Juhlin påpekar att en av de värsta farorna beträffande livsmedel förmodligen är färgämnena i sötsaker. Barn äter inte sällan stora kvantiteter härav, och då kan de få i sig långt över den tillåtna dosen av färgämnen. Vad som i dag omedelbart behöver tillses — jag hoppas verkligen och utgår från att livsmedelsverket kommer att göra det — är att Världshälsoorganisationens minimivärden för dagligt bruk av sådana här tillsatser inte överskrids. Någon sådan tillsyn sker för närvarande i Sverige inte ens beträffande färgämnet Amarant, trots att Världshälsoorganisationen efter ryska rapporter om fosterskador på möss orsakade av detta ämne utfärdade sådana dagliga minimivärden. Såvitt jag vet har livsmedelsverket inte gjort någonting åt detta. Läkartidningen drar den slutsatsen att antalet tillåtna färgämnen i svensk mat måste skäras ned. Det är en slutsats som även jag gärna vill dra, och jag skulle vara förvånad om inte också herr jordbruksministern har den åsikten.
Herr talman! Jag delar naturligtvis fru Anérs mening att man måste göra allt för att allergikerna skall slippa dessa problem. Min utgångspunkt i svaret är att livsmedelsverket, som inte bara litar till detta vetenskapliga råd utan har egna vetenskapsmän på detta område, mycket noga följer — även jag försöker göra det — dessa utredningar och noterar vilka problem som uppstår. Jag ställer mig då alltid två frågor. Den ena är: Räcker den lagstiftning och de författningar vi utfärdat, och kan verket med stöd av dem vidta nödvändiga åtgärder? Jag har kommit fram till att verket omedelbart kan vidta åtgärder med stöd av gällande lagar och författningar. Den andra frågan är: Har verket erforderliga resurser härför? Jag har kommit fram till att så är fallet. Därför anser jag att det inte behövs någon annan åtgärd från min sida just nu. Jag utgår från att verket fortsätter på den inslagna vägen, nämligen att minska antalet färgämnen och tillsatsämnen. Tyvärr kommer man naturligtvis aldrig helt ifrån detta problem. Även livsmedel utan några som helst tillsatser kan vara ett problem för människor med vissa åkommor.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågar mig om de planerade nedskärningarna av vägbyggandet i Örebro län är förenliga med situationen på arbetsmarknaden och för vägväsendet inom länet. Enligt de vid årsskiftet fastställda flerårsplanerna för vägbyggandet under perioden 1973-1977 är den beräknade medelstilldelningen för byggande av riksvägar i Örebro län relativt sett lägre i mitten av femårsperioden än i början och i slutet av den. Anledningen till detta är att i början av perioden kommer det stora vägprojektet på väg E 3 — förbifarten vid Örebro — att färdigställas. Den fortsatta utbyggnaden av väg E 3 mellan Örebro och Hallsberg, vilken också är mycket kostnadskrävande, beräknas påbörjas i slutet av perioden. I mitten av perioden — åren 1974 och 1975 — beräknas emellertid några stora riksvägsombyggnader inte pågå i länet. Med hänsyn härtill blir den beräknade medelstilldelningen under dessa år förhållandevis lägre. Vid utbyggnaden av de stora, kostnadskrävande riksvägsprojekten måste man ta hänsyn till trafikstandarden, trafiksäkerheten och trafikmängderna längs vägens hela sträckning oberoende av länsgränserna. Detta innebär att medlen för riksvägsbyggande kan och måste variera — såväl uppåt som nedåt — mellan länen från ett år till ett annat. Jag vill i sammanhanget konstatera, att för Örebro län planeras en medelstilldelning för byggande av länsvägar under kommande tre år som är dubbelt så stor som den faktiska investeringsnivån under de senaste tre åren.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret. Det är alldeles riktigt som statsrådet Norling säger i sitt svar till mig, att när vägsträckan Ånsta—Norrplan på E 3 blir färdig — den skall vara färdig i höst — kommer arbetet på riksvägarna i länet över huvud taget att upphöra. Statsrådet anför vidare att länsvägarna kommer att få ungefär Nr 74 tre gånger så mycket pengar som tidigare, men det beror på att 7,7 Torsdagen den miljoner kronor går till väg 204 Fjugesta—Lanna. 26 april 1973 Av den flerårsplan som statens vägverk upprättat för byggande av riksoch länsvägar för åren 1973—1977 framgår klart att nordvästra byggnadsdistriktet får en minskning redan första året med ungefär 25 procent. För Örebro län blir minskningen betydligt större. Om vägnätet i länet nu var av god standard, kunde man förstå denna drastiska nedskärning — jag anser det faktiskt vara en drastisk nedskärning — men alltför många vägar måste under viss tid avlysas för tung trafik. Näringslivet har vid upprepade tillfällen klagat på att man inte kan utnyttja vägarna för den tunga trafik med varor som går från företagen. Många exempel finns på sådana vägar som man velat ta med i flerårsplanen. Jag kan nämna väg 50 förbi Askersund, väg 50 förbi vägporten i Lerbäck — ett verkligt nålsöga — väg 243 Karlskoga—Gyttorp, delen Älvslången-Gyttorp samt vägen Lindesberg—Fagersta, delen Lindesberg-Morskoga. Om nu medelstilldelningen inte blir större än vad som framgår av vägverkets planfördelning, kommer ju arbetena med dessa vägsträckor att få skjutas på framtiden. Ingenting kommer att ske förrän efter 1970-talets utgång, vilket är klart otillfredsställande. Man hade gärna sett att arbetet på vägsträckan förbi Örebro hade kunnat fortsättas, framför allt fram till Kumla. Det finns en kraftig randbebyggelse utefter denna väg, och problem förekommer eftersom många uppfarter inte är tillfredsställande ordnade. Vägens framkomlighet och trafiksäkerhet är inte vad som borde vara fallet. Med tanke på sysselsättningen i länet hade det varit angeläget med en sådan planering att man kunnat behålla den personal man har, bl.a. anläggningsarbetarna och personalen på planeringsavdelningen hos vägförvaltningen i Örebro. Jag vill då fråga statsrådet Norling om det finns möjligheter att göra en omfördelning av medlen så att en förstärkning kan erhållas just beträffande Örebro läns väganslag?
Herr talman! Jag skall inte gå in på den av herr Andersson i Örebro påtalade bristen på medel rent allmänt för vägupprustningar. Det är ingen nyhet för kammarens ledamöter att vi skulle kunna lägga ut mycket mera pengar på vårt vägnät. Jag upprepar — för vilken gång i ordningen vet jag nu inte, men jag gör det ändå — att av hela kommunikationsdepartementets budget för nästa budgetår går i runt tal 50 procent till vägbyggandet i landet. Sedan skall den andra hälften av de medel jag disponerar räcka till järnvägar, postverk, televerk, luftfartsverk, sjöfartsverk och andra delar av kommunikationsväsendet. Dessutom har vi genom den besvärliga arbetslösheten under det senaste budgetåret kunnat lägga mellan 700 och 800 miljoner kronor på vårt vägnät utöver ordinarie vägpengar. Här finns alltså anledning att observera att vårt i och för sig i mil räknat stora vägnät minsann är utsatt för en ständig upprustning och ett nybyggande. Vad jag däremot gärna vill kommentera är det sista i herr Anderssons 23 inlägg, när han säger att en bättre planering borde göra det möjligt att hålla den arbetsstyrka som finns inom det aktuella länet mera kontinuerligt sysselsatt. Någon sådan totalplanering kan jag inte utlova av det enkla skälet att, som jag sade i mitt svar, vägbyggandet ju hela tiden sker efter arbetsplaner, vilket innebär att man under vissa år gör mycket stora arbeten inom ett län och sedan fortsätter in i ett annat län. Man kan således inte år efter år behålla samma arbetsstyrka i ett län, just beroende på vägbyggandets karaktär. Vägbyggarna måste med naturnödvändighet vara beredda på förflyttningar till nya arbetsplatser, ibland kortare och ibland längre förflyttningar, och jag tror att de som sysslar med den verksamheten, såväl vägarbetare som planerare, vet om detta och inte tar det som någon överraskning när de måste flytta på sig. Det går alltså inte att garantera en viss arbetsstyrka i ett visst län sysselsättning år efter år. Det var kanske inte heller detta herr Andersson i Örebro tänkte sig, men om tanken var den, så vill jag gärna säga att det är helt omöjligt.
Herr talman! Jag hade självklart inte tänkt att man i fortsättningen skulle kunna behålla hela den arbetsstyrka som sysselsätts på en riksväg. Vad jag menar är att det borde finnas en planering som gör det möjligt att sysselsätta bl.a. den personal som arbetar på projekteringsavdelningen. Jag vill säga som en randanmärkning att det är rätt märkligt att Örebro län inte har tilldelats medel för smärre arbeten under 1973 och 1975, vilket också länsstyrelsen har påtalat. Länet får inga medel till förbättringar som är myckat angelägna. Jag förstår att statsrådet har en viss summa att röra sig med, när slantar skall fördelas, men den här abrupta avgränsningen av arbeten på vägar i Örebro län medför ju problem både för den personal som arbetar på riksvägen och för exempelvis åkerinäringen. Därför hade det varit angeläget — jag fick inget svar av statsrådet om vilka möjligheter som finns därvidlag — att tillfälligtvis föra över medel från andra områden för att hålla vissa smärre arbeten i gång.
Herr talman! Normalt fastställs flerårsplanerna av vägverket. Om länsstyrelsen i ett län inte är överens med vägförvaltningen om den tilltänkta flerårsplanen, så kan länsstyrelsen emellertid överklaga till Kungl. Maj:t, och i sådana fall blir det regeringen som slutligt fastställer planen. I det aktuella fallet, herr Andersson i Örebro, har jag det bestämda minnet att något överklagande inte har skett från länsstyrelsen. Ärendet rörande flerårsplanens utseende för Örebro län har alltså inte underställts Kungl. Maj:t, och därför har vi inte haft vare sig anledning eller möjlighet att gå in på saken. Planen har alltså fastlagts i samstämmighet mellan länsstyrelse och vägverk. Jag tror att det var ett par tre län där man inte var överens, och de fallen har Kungl. Maj:t fått avgöra. I fråga om Örebro län har möjligheten för Kungl. Maj:t att ta upp ärendet till bedömning varit inte bara minimal utan helt obefintlig. Kungl. Maj:t skall som jag nyss sade, inte gå in på någon prövning när man har blivit överens på länsplanet.

Herr talman! Herr Hörberg har frågat inrikesministern vilka åtgärder han avser att föreslå i syfte att uppnå att hyrorna i ett hus fastställes med hänsyn till bostadslägenheternas standard och ej med hänsyn till medlemskap i hyresgästorganisation. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Bestämmelser om fastställande av hyra för bostadslägenhet finns främst i 48 § hyreslagen. Bestämmelserna innebär i huvudsak att hyran skall utgå med skäligt belopp och att hyra är att anse som oskälig, om den väsentligt överstiger hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Inom den sektor av bostadshyresmarknaden där hyresregleringen alltjämt tillämpas gäller andra grunder för fastställande av hyra. Hyran för en bostadslägenhet som omfattas av hyresregleringen får i princip ej överstiga den för lägenheten gällande bashyran. Höjning av bashyran på grund av ökade fastighetsomkostnader kan komma till stånd genom överenskommelse mellan organisationerna på hyresmarknaden. Godtar inte hyresgästen en överenskommelse om ändring av bashyra, har han rätt att få överenskommelsen prövad av hyresnämnden. Även inom hyresregleringen har lägenhetens bruksvärde betydelse för hyressättningen. Hyran får ej i något fall sättas högre än som är skäligt med hänsyn till lägenhetens bruksvärde. Som framgår av det anförda lämnar varken de enligt hyreslagen eller de inom hyresregleringen gällande bestämmelserna något utrymme för att fastställa hyrorna i ett hus med hänsyn till medlemskap i hyresgästorganisation. Något behov av åtgärder från statsmakternas sida finns därför inte.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är en mening i svaret som jag särskilt fäster mig vid: ”Höjning av bashyran på grund av ökade fastighetsomkostnader kan komma till stånd genom överenskommelse mellan organisationerna på hyresmarknaden.” Den meningen är ju riktig — överenskommelse mellan organisationerna är det som skall ligga till grund för höjning av hyran. Vilka organisationer det gäller finns ganska väl specificerat i lag. Men hyresgästföreningar på många orter har endast förhandlat för sina medlemmar, fastän lagen förutsätter att förhandlingar skall ske för samtliga hyresgäster. Det finns många bevis för detta. Det finns exempel på att lägenheter i samma hus med exakt samma standard har åsatts helt olika bashyror. Hyresgästföreningarna erkänner själva att det förhåller sig så. De säger direkt att förhandlingar helt enkelt inte ägt rum för andra än medlemmar. Hyresgästföreningarna har saknat personella och ekonomiska resurser för detta. Orsaken till min fråga är den att detta inte kan anses tillfredsställande för framtiden. Det gäller ju för oss här som stiftar lagar att försöka finna ytterligare vägar att förstärka den svagare partens förhandlingsmöjligheter. Annars blir följden för framtiden att många lägenheter inte åsätts en hyra efter lägenhetens standard utan efter det förhållandet om vederbörande hyresgäst är medlem eller inte i hyresgästföreningen. Tyvärr måste jag säga att när jag tackar för svaret kan jag inte finna det särskilt tillfredsställande att statsrådet inte är beredd att försöka medverka till förbättringar i detta avseende.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 20 som nu ligger på riksdagens bord är ju en ganska diger lunta. Den litet högtidliga rubriken ger vid handen att betänkandet innehåller resultatet av utskottets granskning av statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning. Ärendets omfattning och den stora trängseln av frågor på riksdagens bord just nu ger väl anledning till misstanken att kammarens ledamöter inte haft möjlighet till noggrann genomläsning av betänkandet. Det finns emellertid möjlighet att ta skadan igen då tiden senare kan medge detta. Den redovisning av vissa ärendens och ärendegruppers handläggning i Kungl. Maj:ts kansli och den praxis som utvecklats bör vara en intressant läsning och information för riksdagens ledamöter och andra också efter det att ärendet har passerat riksdagen. Aktstycket har faktiskt ett mycket betydande informationsvärde. Samhällsapparaten blir alltmer komplicerad och kräver en fortgående utbyggnad av lagstiftningen på alla områden. Denna utveckling ställer allt större krav på att förändringar i lagstiftningen snabbt kommer till allmänhetens kännedom. Informationsverksamheten är sålunda en viktig uppgift. Den tidigare publikationen Från departement och nämnder har numera bytts ut emot Departementsnytt med underrubriken Faktasamling i samhällsfrågor. Den nya publikationen innebär ett klart framsteg i informationsverksamheten. Det finns därför anledning önska att den går ut till informationsförmedlare inom olika områden. Utskottet har även i år uppmärksammat frågan om statsrådsprotokollens offentliggörande. Utskottet fastslår att offentlighetsprincipen så långt möjligt bör tillämpas även i fråga om protokollen i statsrådet. På förekommen anledning har utskottet också påpekat att det är av största vikt att statsrådsprotokollen färdigställs utan dröjsmål, så att de blir tillgängliga snarast möjligt. Decentraliseringen av beslutanderätten från Kungl. Maj:t till andra organ har varit föremål för utskottets uppmärksamhet såväl i år som tidigare. Utskottet uttalar att det är av värde att ytterligare decentraliseringsåtgärder kan leda till en minskning av antalet ärenden hos Kungl. Maj:t. Det kan erinras om att en kraftig minskning av antalet konseljärenden skedde från 1969, då antalet var 32 000, till 1970 då nivån låg vid 25 000 ärenden. De två senaste åren har ärendemängden ånyo ökat till 26 000 år 1971 och 27000 år 1972. Vad som ligger bakom denna utveckling är ovisst. Statsverksamhetens ökade omfattning är väl en 31 förklaring. Kungl. Maj:ts handläggning av ansökningar om realisationsvinstbeskattning vid försäljning av aktier i samband med strukturrationalisering har varit föremål för utskottets uppmärksamhet liksom diarieföringen av sådana ärenden. Sekretesskäl motiverar nu att dessa ärenden införes i ett hemligt diarium. Handlingarna i dessa skatteärenden får inte utan sökandens samtycke utlämnas tidigare än 20 år från handlingens datum, men viss tveksamhet råder om sekretessen nödvändigtvis måste omfatta även diarier. I vilken omfattning Kungl. Maj:t remitterar sina lagförslag till lagrådet för granskning har även i år observerats av utskottet. Allt färre lagförslag kommer under lagrådets granskning. På grund av den pågående riksdagsbehandlingen av författningsfrågan föranleder granskningen på denna punkt inget uttalande från utskottet. Utgivningen av Svensk författningssamling får även i år kritik från utskottet. Det händer fortfarande att författningarna kommer ut efter det att de har trätt i kraft. Utskottet säger också ifrån att den nu i vissa fall använda formuleringen att författningen träder i kraft dagen efter det att den utkommit från trycket inte bör användas. Som utskottets ordförande redan har nämnt har medborgarskapsärendena i år varit föremål för en undersökning i utskottet. Dessa ärenden är många. Under den senaste tioårsperioden har i genomsnitt 10 000 utlänningar per år blivit svenska medborgare. Beslutsfattandet i medborgarskapsärenden ligger nu hos statens invandrarverk. Besvärsvägen kan ärendena komma till Kungl. Maj:t. Vissa ärenden kan dessutom av myndigheten överlämnas till Kungl. Maj:t för avgörande. Utskottet redovisar i en bilaga en av utskottet gjord undersökning av handläggningen av sådana ärenden hos Kungl. Maj:t för tiden efter decentraliseringen till invandrarverket, dvs. från den 1 juli 1969. Innan jag slutar den här lilla genomgången av exempel från granskningsarbetet skall jag kanske nämna det ärende som herr ordföranden ägnade en del uppmärksamhet och som är alldeles unikt. Det gäller regeringens handlande med anledning av flygkapningen den 15 september 1972 och vad som utspelades i samband därmed.

Händelsen har dock aktualiserat frågan, om särskilda grundlagsregler för extraordinära situationer i fredstid kan behövas. Herr talman! På ett antal punkter i betänkandet föreligger särmeningar i form av reservationer och i vissa fall särskilda yttranden. Om dessa får kammaren höra mer under respektive rubriker. Jag ber, herr talman, att få hemställa att utskottets betänkande lägges till handlingarna.

Herr talman! Konstitutionsutskottets granskning av, som det heter, statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning har under senare år i första hand inriktats på administrativ praxis. Den Nr 74 politiska prickningen av statsråd, som förr var ett väsentligt inslag i Torsdagen den dechargegranskningen, kan ju numera ske genom misstroendeförklaring 26 april 1973 och har därför förlorat i betydelse i granskningsarbetet. Att granska administrativ praxis kan ju, som utskottets ordförande framhöll, förefalla föga dramatiskt, men med hänsyn till att vi här rör oss i områden som dels i betydande omfattning är okända för de flesta, dels i stor utsträckning inte är formellt reglerade blir det ändå litet grand av upptäckarglädje över de ganska slumpmässiga exkursioner som man själv kan göra i statsrådsprotokollen. 26 883 konseljärenden måste systematiseras vid granskningen, och det har utskottet naturligtvis gjort. Det mest dramatiska ärende som konstitutionsutskottet har granskat i år är egentligen inget ärende, dvs. det har inte i sig varit föremål för något formellt konseljbeslut. Flygkapningen i september förra året och dess handläggning i kanslihuset en hektisk natt visar sig rymma intressanta konstitutionella perspektiv. Våra grundlagar har inte tagit hänsyn till sådana här exceptionella situationer. Regeringens handlande har inte följt det konstitutionella regelsystemet, och det var till vissa delar inte lagligen grundat. Ja, den iakttagelsen gör utskottet. Sålunda beslutade en icke beslutmässig regering, utan att senare bekräfta det genom ett formellt riktigt konseljbeslut, att frige fångar och sända dem till Spanien samt att till utpressare betala nära en halv miljon kronor. Men utskottet har i enighet inte funnit anledning till anmärkning mot regeringens handlande i samband med flygkapningen. En uppenbar nödsituation förelåg. Den slutsats som kan dras är att formella och reella möjligheter måste skapas för en högre handlingsberedskap. Jag delar alltså den uppfattning som utskottets ordförande nyss redovisade. Konstitutionsutskottets sätt att kritisera kan i år karakteriseras som försynt men skarpt. Ett valår skall man väl inte vänta sig att regeringspartiets representanter i utskottet tar i alltför hårt. Därför är utskottets enighet i sin kritik på en rad punkter värd att notera. Visserligen skjuts bl.a. den känsliga granskningen av personalorganisationens utveckling i kanslihuset upp till nästa år. Det är en fråga som jag hade anledning att studera vid utskottets granskning redan 1967, och jag fann den då vara mycket intressant. Nästa år kan ju den intressanta frågan om förekomsten av politiska rådgivare i kanslihuset komma att granskas med omvända förtecken så att säga. I och för sig är det en självklarhet att regeringen engagerar vissa rådgivare på politiska grunder, men socialdemokraterna i utskottet blev så oroade av den här granskningsfrågan att de sköt upp den till nästa år. Är det något man vill dölja? Är det något som inte tål att belysas offentligt under ett valår? Låt mig också säga några ord om lagrådsremisserna under 1972. Av 15 remitterade lagförslag har lagrådets behandling föranlett ändringar i 14. För mig framstår det som sannolikt att lagrådet skulle ha kunnat ge synpunkter som föranlett viktiga ändringar även i andra propositionsförslag. Slutsatsen är då given: Någon form av obligatorisk lagrådsremiss bör återinföras. Utskottets granskning har som vanligt varit starkt inriktad på två frågeställningar — dels information och offentlighet, dels samspelet När det gäller information och offentlighet kan utskottet i år lägga nya exempel på allvarliga brister till den långa raden från tidigare år. När det gäller naturalisationsärenden som behandlats i konselj har utskottet t.o.m. tagit på sig uppgiften att informera om Kungl. Maj:ts praxis. Statsrådsprotokollens offentliggörande kommer utskottet tillbaka till — för vilken gång i ordningen vet jag inte. En förutsättning för offentlighet är att statsrådsprotokollen över huvud taget existerar, och de har ofta visat sig kunna dröja åtskilliga månader efter de beslut som skall protokollföras. Tänk om en enskild människa skulle sköta sina skyldigheter lika illa, t.ex. dröja några månader över tiden med att lämna sin deklaration eller ett av myndighet infordrat yttrande! Då blir det straffavgift eller annan påföljd. Men regeringen kan tydligen söla hur som helst med sina protokoll. Det är givetvis av utomordentligt stor betydelse från både formella och praktiska utgångspunkter att statsrådsprotokollen levereras inom rimlig tid till konstitutionsutskottet. Så har i betydande utsträckning inte skett i år, och det har föranlett utskottet att rikta skarp kritik mot regeringen. Det är inte bara så att detta förhållande försvårar granskningsarbetet. Hade de sista protokollen dröjt bara några dagar ytterligare, så hade vi kanske fått överväga att skjuta på den slutliga dechargebehandlingen. Den viktigaste synpunkten på detta mycket svåra missförhållande har uttryckts så här i betänkandet: ”Enligt utskottet är det av största vikt att statsrådsprotokollen färdigställs utan dröjsmål så att dessa blir tillgängliga snarast möjligt. Utskottet har uppmärksammat att protokollen i ett flertal fall inte förelegat i fullständigt skick förrän åtskilliga månader efter vederbörande konselj. Detta förhållande är enligt utskottets mening otillfredsställande. Utskottet hänvisar härvid till sina uttalanden i 1971 års granskningsbetänkande — — — och avser att ägna även denna fråga fortsatt uppmärksamhet.” Och 1971 påpekade man att protokollen då inkommit ännu senare än 1965, då frågan också behandlades. Kritik från konstitutionsutskottet 1965, 1971 och 1973 alltså. Blir det bättre i fortsättningen? Vad kan då vara orsaken till dessa sena protokoll? Ja, det kanske vi får veta nästa år då den här granskningen kommer att upprepas. I år får vi nöja oss med funderingar. I kommunala sammanhang är ju protokollföring och färdigställande av protokoll lagreglerade. Där är man mycket noga med dessa viktiga frågor. Protokollen har ju avgörande betydelse för verkställighet, information osv. Men är det inte så också med statsrådsprotokollen? Givetvis. Det är otroligt att regeringen inte kan klara färdigställande av sina protokoll. Vad gör man med dem i kanslihuset under den ofta långa tid då de ligger halvfärdiga? Ändrar man i beslutsunderlaget eller kanske i själva besluten? Frågorna kan ställas men inte besvaras. Låt oss verkligen hoppas att de är obefogade. Naturligtvis räcker det inte med att offentliggöra protokollen om kännedomen skall spridas om Kungl. Maj:ts praxis på olika områden. Aktiva informationsåtgärder måste till i helt annan omfattning än hittills. Konseljbesluten och deras motiveringar är ju många gånger normbildande En minskning av ärendemängden hos Kungl. Maj:t genom decentralise 26 april 1973 ring av beslutsfattandet ser utskottet positivt på. Jag vill här bara peka på risken för en faktisk centralisering av beslutsfattandet till kanslihuset som en följd av utlokaliseringen av statliga verk. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att antyda en känsla av att tendensen ökar till centralisering och centralstyrning av upphandlingen av materiel och tjänster för försvaret. Utskottet har under senare år ägnat stort intresse åt frågan om offentlighet och information beträffande konseljärenden. Tack vare den kritiken har stora förbättringar kommit till. Men fortfarande finns det ett nästan löjeväckande hemlighetsmakeri kring vissa statsrådsprotokoll. Om riksdagen under full offentlighet har godkänt en internationell konvention, så kan det hända att konseljbeslut om undertecknandet av konventionen hamnar i ett s.k. femtioårsprotokoll och där blir hemligt. Detta enligt utrikesdepartementets praxis. Men om t.ex. jordbruksdepartementet berett ärendet — gemensamt med utrikesdepartementet kanske — blir det offentligt omedelbart enligt jordbruksdepartementets praxis. Här tillämpar alltså departementen olika principer. Så får det naturligtvis inte vara. ”Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t ägnar de nämnda sekretessfrågorna fortsatt uppmärksamhet”, lyder den stillsamma kommentaren från utskottet. Genom Svensk författningssamling informeras allmänheten om nya lagar och förordningar. Lag och ordning är ju ett uttryck som har slagit rot även i regeringen under senare tid. Skall enskilda människor kunna iaktta lagar och förordningar måste de ju kunna ta del av dem innan de träder i kraft. Nu distribueras SFS så att författningarna kan vara mottagaren till handa inom två dagar efter utsändningen från tryckeriet. Ändå har under 1972 nära 200 författningar satts i kraft dagen efter det att de utkommit från trycket. Det är en kraftig ökning från 1971 av de här tidiga ikraftträdandena trots att utskottet även förra året kritiserade den sena utgivningen. Det händer t.o.m. att författningar ges ut först sedan de trätt i kraft. Alldeles självklart skall allmänheten ha rimlig tid på sig att ta del av nya författningar. Men det rycker regeringen på axlarna åt. Hur nonchalant får man vara när det gäller information till allmänheten? I dechargebetänkandet finns en intressant redovisning av vad regeringen gjort med anledning av de tillkännagivanden som riksdagen gjort på basis av betänkanden från utbildningsutskottet. Den här sammanställningen visar vad som händer med en under svett och möda utarbetad och hopkompromissad utskottsskrivning och är därigenom en mycket intressant läsning för riksdagens ledamöter. I allt väsentligt har regeringen på de flesta punkter när det gäller just den här gruppen av ärenden följt riksdagens viljeyttringar — ibland dock sent och litet ofullständigt. I en fråga kan regeringen förväntas omedelbart ändra sin praxis på grund av utskottets påpekande, nämligen vid tillämpningen av företagsdemokratiska principer i samband med organisationsförändringar i statsförvaltningen. Av utskottets granskning framgår att regeringen uppenbarligen inte brytt sig om att se till att samråd mellan myndighet och anställda ingått i beredningen av Kungl. Maj:ts beslut i sådana ärenden. I en del ärenden bland de granskade har samråd förekommit, i andra inte. Någon klar linje finns inte. Anledningen till att detta granskningsärende togs upp från folkpartihåll var ett mycket anmärkningsvärt företagsnämndsprotokoll från arbetarskyddsstyrelsen där en enig nämnd anförde frän kritik mot brist på samråd. Givetvis hade vi också omlokaliseringen av statlig verksamhet i åtanke, detta gigantiska hån mot allt vad företagsdemokrati heter. Det räcker inte med att tala om företagsdemokrati, man måste följa upp sina ord i handling också om man gör anspråk på trovärdighet, något som socialdemokraterna i regeringen bör tänka på — särskilt efter det klara uttalandet av ett enigt konstitutionsutskott. Jag skulle här vilja ställa frågan till ansvariga statsrådet: Kommer regeringen i fortsättningen att se till att företagsnämndskungörelsen följs och företagsdemokratiska principer tillämpas även i statsförvaltningen? Men något ansvarigt statsråd för företagsdemokratiska frågor tycks inte finnas, åtminstone inte här i kammaren, trots att jag skriftligen har bett regeringen att låta sig representeras i debatten här i dag. Herr talman! Mitt allmänna intryck av regeringsärendenas handläggning är att den ger uttryck för ett institutionaliserat maktinnehav. Maktfullkomligheten tar sig uttryck i bristande känsla för samråd och informationsbehov, okänslighet för opinioner, brister i grundläggande administrativa rutiner och inslag av nonchalans mot riksdagen.

Herr talman! Som herr Norrby i Åkersberga framhöll är den granskning av statsrådens ämbetsutövning som sker enligt regeringsformen numera icke längre en politisk granskning. För det ändamålet finns sedan några år ett annat instrument, nämligen misstroendevotum — ett instrument som inom parentes sagt är föga användbart ett valår, eftersom nyval icke åtföljs av en ny treårsperiod utan enbart av en period fram till och över ordinarie val. Detta är emellertid inte den enda orsaken till att de politiska ärendena i stort sett är borta från dechargebetänkandet — som det kanske fortfarande kallas, ehuru en smula oegentligt nu för tiden. Det finns också andra orsaker. En del företeelser är ju tämligen ogripbara för konstitutionsutskottet. Bland det mest inkonstitutionella som förekommit under senare tid har varit missbruket av utskottens initiativrätt, som regeringen igångsatte vid två tillfällen under fjolåret. I båda fallen gällde det skattefrågor, och i båda fallen var det också skatteutskottet som tjänstgjorde som regeringens hjälpare. Men i författningen står det klart utskrivet att här är det fråga om en utskottens initiativrätt — som därtill skall användas sparsamt — inte om någon sorts en nödställd regerings åtgärder för att möjliggöra för den att hoppa från tuva till tuva i olika spörsmål. På den punkten går det väl inte att i detta sammanhang rikta någon anmärkning, och det enda man kan hoppas på — jag medger att det — Nr 74 är en mycket vag förhoppning — är att påpekandet eller påpekandena, ty Torsdagen den det har gjorts många sådana i sammanhanget, skall leda till ett visst mått 26 april 1973 av självprövning från regeringens sida och från den ansvariga majoriteten inom respektive utskott. En annan fråga, som inte heller är gripbar, är förslaget om AP-fonderna och deras användning. Den är inte gripbar därför att där är det fråga om något helt annat, nämligen om en regering som går ifrån utfästelser gjorda av regeringens föregångare, regeringen Erlander. När AP-fonderna kom till försäkrades det upprepade gånger att de icke skulle leda till någon ökning av samhällets maktpositioner. Fonderna skulle inte användas för det ändamålet. Men det är just den motiveringen som ligger bakom ett förslag till riksdagen om ändrade regler. Nu kan emellertid ingen konstitution i världen hindra ett regeringsparti att gå ifrån sina utfästelser, inte ens om utfästelserna har gjorts inför extraval eller inför folkomröstning, och därför går det inte att ta upp den frågan heller i detta sammanhang. Men man kan ju ändå göra ett påpekande. Just nu har vi anledning erinra oss en annan sak. För några minuter sedan beslöt kammaren under åberopande av synnerliga skäl att förlänga arbetsperioden in i juni månad. Vad var anledningen till det? Jo, anledningen är att regeringen har lämnat propositionerna så sent. Det är en fråga som konstitutionsutskottet tog upp också 1971 och då fann otillfredsställande. Utskottet skrev då att det är av stor vikt att understryka vilka möjligheter som står till buds för att åstadkomma en jämnare belastning i riksdagsarbetet. Det torde enligt utskottet kunna förutsättas att grundlagberedningen kommer att ägna hithörande spörsmål erforderlig uppmärksamhet under sitt fortsatta arbete. Ja, det gjorde också grundlagberedningen. Men vad finner vi nu i Kungl. Maj:ts proposition? Jo, vi finner att regeringen på den punkten har gått emot vad en enhällig grundlagberedning har föreslagit. Men även det är en fråga som inte kan bli föremål för behandling i detta sammanhang, därför att den stora propositionsanhopningen skedde efter det att konstitutionsutskottet hade avslutat sitt arbete. Annars hade frågan säkerligen varit med på ”matsedeln”, om jag så får kalla det, också i år liksom den var 1971. Sedan har utskottets arbete naturligtvis också påverkats av det som herr Norrby i Åkersberga så utförligt talade om, nämligen förseningen av statsrådsprotokollen. När det inte finns protokoll finns inget att granska, och faktum är att åtskillig del av protokollen har inkommit efter det att utskottet avslutat sin reella granskning. Jag ber att få hänvisa till den mycket läsvärda tabellen på s. 30 i utskottsbetänkandet på den punkten. I övrigt kan jag i stort sett instämma med vad herr Norrby sade om Svensk författningssamling och om diverse påpekanden som utskottet gör. Jag skulle vilja gå in något utförligare på flygkapningen, bakom vilken skrivning står ett enhälligt utskott. Utskottets ordförande, herr Johansson i Trollhättan, gav som den noggranne man han är såvitt jag förstår en helt korrekt skildring av vad som står i utskottsbetänkandet, men han fogade till den redogörelsen också några personliga synpunkter — som han deklarerade var personliga — och de utmynnade i den icke oväntade, icke på något sätt överraskande, slutsatsen att han känner tacksamhet mot regeringen. Detta utlåtande om flygkapningen är märkligt i många avseenden. Det har avgivits ovanpå en dramatik som svenska folket kunde följa i sina hem under en spännande natt och en förmiddag, en dramatisk period då regeringsutövningen försiggick på två håll — dels i flygtornet på Bulltofta, dels i kanslihuset. Utskottet är enigt om att en nödsituation förelåg, men utskottet har därmed inte sanktionerat alla handlingarna även om utskottet inte funnit att anledning till anmärkning föreligger. Jag tror det är värdefullt att denna fråga kom upp. En av riksdagens ombudsmän har t.ex. i ett yttrande anfört att han antar att de onekligen mycket intressanta juridiska frågorna kommer att behandlas i annat sammanhang. Detta konstaterande gör han sedan han noterat — och en kollega till honom har tidigare gjort samma konstaterande — att ingen tjänsteman som står under deras tillsyn, jag fäster uppmärksamheten på uttrycket ”står under deras tillsyn”, åsidosatt gällande regler på ett sådant sätt att han därigenom gjort sig skyldig till tjänstefel. Det var onekligen svåra avgöranden regeringen ställdes inför, och det skulle utan tvivel innebära ett visst mått av efterklokhet om man gick in och närmare granskade själva det reella innehållet i åtgärderna.

Men, som sagt, det gick bra, och jag tror att herr Johansson i sammanhanget borde ägna en tacksamhetens tanke också åt de spanska myndigheterna utan vilkas resoluta ingripande och effektiva handläggning av frågan på flygplatsen i Madrid upplösningen kanske inte hade blivit så lyckosam. Den svenska regeringen lär för övrigt ha på diplomatisk väg uttryckt sin tacksamhet till berörda myndigheter, en åtgärd som — såvitt jag vet — inte blivit föremål för någon publicitet här hemma, men som onekligen är värd att bringas till kännedom. Herr talman! Vi har anledning att på särskilda punkter återkomma till specialyrkanden, om jag så får kalla det, och därför skall jag inte i detta inledande skede ta upp tiden ytterligare, utan jag vill instämma i yrkandet om att utskottets anmälan skall läggas till handlingarna.